Herr talman! Jag är medveten om att den nya lantbruksorganisationen i princip beslöts 1965 men, herr Persson i Skänninge, det var bara i princip och inga detaljer var anförda. I det utlåtandet nämndes också lantbruksnämnderna i Älvsborgs län, men det har under de två år som gått sedan detta beslut fattades hänt en hel del. Vi vet att ett förslag om ny länsindelning kommer att framläggas i vår. När det gällde sammanslagningen i Kalmar län var det inte tal om någon ny länsindelning. Vi förutsätter och hoppas att den nya länsindelningen skall kunna genomföras inom en mycket nära framtid. Det är med denna bevekelsegrund vi har motionerat om att de två lantbruksnämnderna i Älvsborgs län skall bestå i avvaktan på hur den nya länsindelningen kommer att gestalta sig. Ponera nu att det blir ett s.k. västgötalän med Borås som residensstad, vilket inte är otroligt, där det finns 1okaler för lantbruksnämnder o.s.v. Om en sådan operation görs nu, måste det innebära ett slöseri med medel samtidigt som det innebär ett eliminerande av möjligheterna att få till stånd en snabb och effektiv rationalisering. Utan tvivel kommer det att innebära ett visst handikapp för lantbruksnämnderna att göra denna flyttning mitt under en pågående rationaliseringsprocess av mycket omfattande slag.
Herr talman! Den nya länsindelningen kommer naturligtvis inte bara att drabba Älvsborgs län utan den kommer att gälla hela landet. Jag gissar att det kommer att bli många landshövdingeuppvaktningar hos statsrådet Lundkvist. Men låt det vara deras bekymmer! Det var vår förhoppning från början i utskottet att de nya nämnderna skall kunna klara de arbetsuppgifter som kommer att åläggas dem. Jag tror inte, herr Persson i Heden, att vi om några år skall behöva konstatera att detta var ett felaktigt beslut. Jag tror tvärtom att det kommer att bli till gagn också för det län som herr Persson i Heden nu så varmt talar för.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att en ny länsindelning skall genomföras över hela landet. Men, herr Persson i Skänninge, är det säkert att denna kommer att göras i hela landet på en gång? Vi har ju i dagarna fattat beslut om enbart Stockholms stad och Stockholms län. De nya indelningarna kommer säkerligen att ske etappvis även i fortsättningen och kan komma att gälla även beträffande Älvsborgs län. Det verkar som om herr Persson i Skänninge är pessimistisk inför möjligheterna att inom en nära framtid fullfölja en ny länsindelning. Jag hoppas innerligt att länsutredningens arbete inte kommer att fördröjas på samma sätt som författningsutredningens, så att det kommer att taga 12—14 år innan det framläggs ett positivt förslag till en så viktig reform som en ny länsindelning utgör.
Herr talman! För omkring tjugo år sedan diskuterade man här i riksdagen ungefär samma problem som vi i dag behandlar. Man behövde inte vara utrustad med klärvoajanta egenskaper för att förstå att det resultat som den gången uppnåddes var en utpräglad kompromiss. Det var inte möjligt att fullfölja den tanke, som en del av dem som då var verksamma hyste, nämligen att på en gång genomföra en rejäl reform.

Det måste vara orimligt att begära att det för en yrkesgrupp, som snart inte omfattar mer än 6 procent av de yrkesverksamma i vårt land, skall upprätthållas två stora administrativa apparater, både centralt och regionalt. Det bör väl stå klart för alla att ett sammanförande av de verkliga rationaliseringsuppgifterna i ett organ måste ge en vida större effekt. Statsrådets föreliggande förslag har väckt mycken irritation på en del håll. I all synnerhet tänker jag här på en artikel i det senaste numret av Hushållningssällskapens Tidskrift. I detta hade en ledare skrivits av en prominent hushållningsällskapsman ute i landet. Jag vet inte om den anvarige utgivaren av tidningen ville stå för artikeln, vars rubrik var »Vad har hushållningssällskapen gjort för illa?». Ingen har väl påstått att hushållningssällskapen har gjort något illa, men allt mänskligt är förgängligt liksom även människorna själva. Det är alldeles uppenbart att utvecklingen gått förbi hushållningssällskapen, som varit verksamma under 150—200 år och att det nu krävs något helt annat av dem än de tidigare kunnat prestera. Jag instämmer med herr Perssons i Skänninge yttrande att hushållningssällskapen betytt mycket för landets jordbrukare under de tider som gått, men här har starka ekonomiska organisationer växt fram och dessa har övertagit en mycket stor del av de uppgifter som tidigare åvilat hushållningssällskapen. Herr Persson i Skänninge nämnde att det i Östergötland endast var 40 procent av länets jordbrukare som var medlemmar i hushållningssällskapen. Det finns ett norrlandslän som nätt och jämnt har 30 procent av sina jordbrukare anslutna. Det visar, synes det mig, att det är de ekonomiska organisationerna och lantbruksnämnderna som nu betyder mest för jordbrukarna. Herr Hanssons i Skegrie farhågor för att jordbrukarna inte skulle ha förtroende för lantbruksnämnderna är därför enligt min uppfattning helt ogrundade. Jag vet av erfarenhet att jordbrukarna i mitt hemlän har ett grundmurat förtroende för lantbruksnämnden och dess verksamhet. Vad skall det då bli av hushållningssällskapen i fortsättningen? Som fru Sundberg sade skiftar det från det ena länet till det andra.

Vad är det då som blir kvar? I mitt hemlän är det de fiskevårdande uppgifterna, trädgårdar och parker, och vidare har hushållningssällskapet en mycket förnämlig plantskola — handelsträdgårdar har vi i mycket ringa utsträckning. Detta är väl ingenting som hör till jordbrukets rationalisering; det rör länets hela befolkning. Det är inte enbart sötmjölksfarmarna ute i bygderna som sitter med metspön i tjärnar och åar under helgerna, utan det är folk i största allmänhet som gör det. Därför synes det mig som om uppslaget att bilda en stiftelse, liksom vi har för de kulturminnesvårdande uppgifterna ute i länet, som har stöd från landstingets sida, är gott. Stiftelsen borde också få hjälp för att klara de kamerala uppgifterna. Jag är medveten om att landstingen har fått många nya uppgifter under de senaste åren, men det bör inte vara omöjligt för dem att ta hand om också denna uppgift. Herr Hansson i Skegrie var mycket bekymrad för hur det skulle bli med de tillgångar som hushållningssällskapen har. Med den kännedom jag har om förhållandet mellan staten och olika enheter inom staten har jag inte anledning tro att dessa uppgörelser inte skulle bli fullt tillfredsställande för de lokala hushållningssällskapen.

Det är flera hundra år sedan ägarna slutade med det, men de som fick dessa värdefulla jordagods har dem alltjämt kvar i sin ägo. Tiderna förändras inte bara på detta område utan även på andra områden. Om det har skänkts tillgångar för att befrämja jordbruksnäringen och om staten sedan övertagit ansvaret härför, är det väl ingenting orimligt att motsvarande tillgångar överföres till staten som har åtagit sig uppgifterna. Jag är ense med herr Persson i Skänninge utom på en enda punkt, där jag har velat vara litet strängare än han när det gäller att säga fritt fram för hushållningssällskapens chefstjänstemän i de nya lantbruksnämnderna. Jag tror inte att det är någon fara att släppa in dem i vårt hemlän, men det har försports att det på vissa håll finns anledning att hålla åtminstone en vakt vid dörren vid vissa tillfällen. På denna punkt har jag stött herr Mossbergers reservation. Till sist, herr talman, var herr Lundberg inne på ett problem som jag inte på något sätt vill förringa. Men jag vill säga ett tröstens ord till honom: Även de nuvarande lantbruksnämnderna bedriver en mycket omfattande upplysningsverksamhet. Deras tekniker hjälper till att lösa det nämnda problemet och det är mycket rationellt löst. De släpper nämligen pressvattnet från ensilagesilona in i det rum dit husdjurens träck och urin går, och sedan körs blandningen ut på fältet igen. Så är cirkusen i gång som ett evigt kretslopp. Jag tror inte att jordbruket har någon större andel i vattenförstöringen inom en överskådlig framtid. Herr talman! Jag skall inte hålla på längre. Jag skall be att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6 och i övrigt till vad utskottet har anfört.

Herr talman! Jag lyssnade på debatten i första kammaren, och där ville man beskylla herr statsrådet för att vara ett slags skilsmässojurist. Nu har herr Lindström tillvitat honom att ha gjort ett kejsarsnitt och alltså även vara kirurg. Jag vet inte vad statsrådet sätter mest värde på. Herr Lindström menade att 6 procent av befolkningen inte kan begära att ha två länsorgan. Det är väl inte fråga om befolkningens antal utan om det värde den näringsgren har som skall betjänas av organen, och den har nog större värde i dag ur samhällsekonomisk synpunkt än för hundra år sedan. Jag begärde emellertid ordet därför att herr Lindström yttrade: När staten övertar verksamheten från sällskapen är det väl ganska naturligt att den också övertar tillgångarna. Skall man tolka propositionen och reservationen på det sättet? I så fall är det ett mycket klart besked.
Herr talman! Jag vill fråga herr Hansson i Skegrie: Vilken annan yrkesgrupp som omfattar 6 procent av de yrkesverksamma i detta land har två statsstödda administrativa organ både regionalt och centralt? Jag sade att om en donation har gjorts för en speciell uppgift inom jordbruket och staten övertar denna uppgift, ligger det väl ingenting orimligt i att statsmakterna vid uppgörelsen med hushållningssällskapen gör anspråk på en del av dessa medel.

Herr talman! Riksdagens principbeslut år 1965 om att sammanföra lantbruksnämndernas och hushållningssällskapens uppgifter i ett regionalt organ är ett faktum. Jag skall därför inte slö sa någon energi på att gräva i det förflutna utan i stället göra några reflexioner om den situation som kommer att uppstå efter den 1 juli i år då den nya organisationen träder i funktion. Det är ett faktum att tidpunkten för en omorganisation, med tanke på den verksamhet som under växtodlingsåret pågår inom jordbruket, är illa vald. Svårigheterna blir inte heller mindre genom de omflyttningar av personal som blir ofrånkomliga, om hushållningssällskapens befattningshavare skall kunna beredas anställningar i den omfattning som propositionen ställer i utsikt. Också de svårigheterna — även om de i viss utsträckning varit onödiga — måste givetvis bemästras och jag skall inte heller uppehålla mig vid den saken. Jag vill gärna erkänna att det finns en hel del som är bra i det föreliggande omorganisationsförslaget. Det betonas att jordbruket och andra samhällssektorer är beroende av varandra för sin utveckling. Särskilt gäller detta 1okaliseringen av näringslivet med tanke på efterfrågan av arbetskraft. Detta resonemang instämmer jag helt i. Jag delar också den uppfattningen att planeringsverksamheten inom lantbruket, såväl centralt som regionalt, måste inordnas i den allmänna ramen för samhällsplaneringen, inte minst då det gäller markanvändning och omställning av arbetskraft. Om jag nu är positivt inställd till den allmänna målsättningen för rationaliseringsverksamheten inom = lantbruksnäringen, ställer jag mig mera kritisk till uppläggningen av den andra viktiga delen av programmet, nämligen hur denna målsättning skall kunna uppnås. Härvidlag kommer rådgiv ningsverksamheten att spela en avgörande roll. Jag finner departementschefens uppläggning av denna verksamhet vara motsägelsefull i många avseenden. Jordbruksministern säger att staten i första hand bör medverka i sådan råd givningsverksamhet som är av särskild betydelse för rationaliseringen inom jordbruket men att kommersiellt betonad produktionsrådgivning i princip bör skötas av näringsutövarnas egna organisationer. Mot den uppfattningen vill jag invända, att jordbruket är ett ekonomiskt företag och att all verksamhet inom denna näringsgren som följd därav måste ha en kommersiell inriktning. Staten måste ha ett omedelbart intresse av att så är förhållandet, eftersom stat och kommun skall vara med och dela låt oss säga 30—50 procent av den ekonomiska behållningen. I princip föreligger enligt mitt sätt att se ingen anledning för staten att bara intressera sig för den rådgivningsverksamhet, som är av betydelse för rationaliseringen inom jordbruket, utan staten bör intressera sig för all rådgivning som syftar till ett bättre ekonomiskt resultat i lantbruksnäringen. I propositionen sägs, att rådgivningen bör anpassas till ändrade förhållanden inom lantbruket — och det är så rätt som det är sagt. Vidare sägs att den förskjutning som ägt rum från en huvudsakligen produktionsteknisk rådgivning mot en mer företagsekonomiskt inriktad verksamhet bör fortsätta. Det är väl en sanning med modifikation. I den mån detta hittills har skett, har så varit fallet i mycket begränsad omfattning. Men det är givetvis önskvärt att en företagsekonomisk rådgivning blir så allmän som möjligt. Först bör man dock försöka klara upp begreppen så att man vet vad man talar om. Den mening jag skulle vilja lägga in i begreppet produktionsteknisk rådgivning är att det här gäller en rådgivning, som icke riktar sig mot någon bestämd företagare utan som har till syfte att genom allmän upplysningsverksamhet göra jordbrukarna mottagliga för rön och erfarenheter, som med ekonomisk fördel kan omsättas i deras företag. En företagsekonomiskt inriktad rådgivning däremot måste inrikta sig på den enskilde företagaren och utifrån såväl hans personliga som hans företags förutsättningar lämna honom de data han behöver för att maximalt kunna utnyttja dessa sina möjligheter. Genom det forskningsoch försöksarbete som bedrivs vid lantbrukshögskolan och genom utbyggnaden av den specialrådgivning, som är knuten till högskolan, borde det vara möjligt att föra ut den produktionstekniska rådgivningen praktiskt taget till alla, såväl rådgivare som praktiska utövare inom jordbruket.

Då det gäller det enskilda näringslivet talar vi i alla sammanhang om det nödvändiga i att rationalisera, men då vi kommer över till den statliga sektorn, förefaller det ofta som om man helt glömt bort begreppet. Vad hade varit naturligare än att man samlat alla resurser då det gäller rådgivningsoch upplysningsverksamheten till den plats, där forskningsrön och försöksresultat produceras och sammanställs och varifrån de i alla händelser måste föras vidare, om det sedan är till jordbruksdepartementet, lantbruksstyrelsen eller den enskilde bonden.

Hör och häpna — det centrala ämbetsverket, lantbruksstyrelsen, vars huvuduppgift väl måste vara att administrera och inte vara rådgivare till den enskilde bonden, tilldelas denna uppgift, medan lantbrukshögskolan, vars huvuduppgift väl ändå ytterst är att ge den enskilde företagaren de data han behöver för att driva sitt företag så ekonomiskt som möjligt, inte tilldelas några resurser härför. Problemet om hur rådgivningen skall gå till har man enligt min mening löst på ett förträffligt sätt i USA, där kontakten mellan universiteten och de enskilda näringsutövarna på rådgivningsområdet är fullt genomförd. Det förvånar mig att jordbruksutskottet inte har reagerat på denna punkt, Föregående års besök i USA borde väl ha avsatt några spår i utskottets tankeverksamhet, åtminstone när det gäller hur man skall ordna en rationell upplysningstjänst inom jordbruket. Jag skall inte yrka bifall till vår motion, då den inte föranlett någon reservation i utskottet, men jag är övertygad om att denna fråga kommer att återupptas, när det blir tydligt hur icke rationellt = upplysningstjänsten inom jordbruket för närvarande är upplagd. Vidare vill jag säga några ord om den företagsekonomiska rådgivningen. Ambitionerna då det gäller de nya lantbruksnämnderna är på samma gång både stora och begränsade. Å ena sidan bör de nya lantbruksnämnderna överta från hushållningssällskapen sådan produktionsteknisk service som markkartering och planer för växtodling, husdjursavel och utfodring, mekaniseringsfrågor samt rationaliseringsarbete inomgårds jämte liksom för närvarande bedriva beställningsverksamhet inom projektering av dikning och ekonomibyggnader. Å andra sidan sägs det att endast sådan service bör tillhandahållas som inte blir tillräckligt tillgodosedd utan de statliga insatserna. Det vare mig fjärran att klandra departementschefen för att ambitionerna då det gäller att lämna jordbrukarna en så fullständig rådgivningsservice som möjligt är för högt uppdrivna, jag höll nästan på att säga överdrivna. Det är emellertid i alla fall på denna punkt jag vill anföra mina tvivelsmål. Jag tror att det ganska snart kommer att visa sig, att tillgången på företagsekonomiskt väl utbildad personal är helt otillräcklig för att tillgodose särskilt de behov av ekonomisk kalkylering för olika driftsalternativ som blir nödvändigt i framtidens kapitalkrävande jordbruksföretag. Jag medger emellertid att det kanske är för tidigt att redan nu försöka dra säkra slutsatser om hur och när lokala produktionsföreningar för jordbrukare med liknande driftsinriktning på grund av utvecklingens eget tryck eller med eller utan statens medverkan mera allmänt än nu är fallet kommer att behöva organiseras. Lantbruksnämnderna i sin nya form måste först under några år få tillfälle att utveckla och stabilisera sig innan några säkra slutsatser kan dras om vilka luckor i den nya rådgivningsorganisationen som ytterligare behöver fyllas. Till sist vill jag helt kort beröra hushållningssällskapens framtida uppgifter men först vore det kanske på sin plats att säga några erkännsamma ord om den verksamhet som hushållningssällskapen bedrivit under en tidrymd av mer än hundra år. Utan överdrift kan man våga påstå att hushållningssällskapens historia under denna tid i betydande omfattning också är jordbrukets historia. Dessförinnan rådde ett i det närmaste statiskt tillstånd inom jordbruket. Förändringarna i fråga om utveckling hade under århundradenas lopp varit nästan obefintliga. Jag har roat mig med att inför dagens debatt titta i den bok som utgavs med anledning av mitt hushållningssällskaps, Stockholms läns, 100-årsjubileum. Starten var mycket blygsam. Några intresserade och behjärtade män slog sig samman och började en verksamhet praktiskt taget utan medel och personal. Verksamheten växte dock undan för undan och erhöll så småningom stöd av det allmänna. Man började med att försöka intressera jordbrukarna för att använda järnplogar i stället för träplogar. Man anordnade plöjningstävlingar och propagerade för odling av rödklöver, man införde premiering av nötkreatur och hästar, man tog ständigt nya initiativ och startade ny verksamhet med egna medel till dess den nya verksamheten vann de statliga myndigheternas uppskattning och staten övertog det ekonomiska ansvaret för de nya verksamhetsgrenarna. Jag tror att styrkan hos hushållningssällskapsorganisationen främst låg i denna initiativverksamhet och att den var det mest fruktbärande. På så sätt banades väg för den utveckling, som lett fram till våra dagars högproduktiva jordbruksföretag, som gör att vi i fråga om kreatursavel och mjölkproduktion toppar världsstatistiken och när det gäller marknadsföringen av jordbrukets produkter intar en ledande ställning. Till denna utveckling har hushållningssällskapens verksamhet i hög grad bidragit, och för den insatsen är hushållningssällskapen värda ett ärligt tack både från samhällets och jordbrukarnas sida. Hushållningssällskapen befinner sig nu i ungefär samma utgångsläge som de gjorde vid starten, nämligen utan nämnvärt ekonomiskt stöd från statens sida. Kvar står dock det faktum att hushållningssällskapen sammanlagt förfogar över ganska ansenliga ekonomiska tillgångar, som under alla förhållanden måste förvaltas och administreras. Det går med andra ord inte att tänka bort hushållningssällskapen från den fort satta utvecklingen inom lanthushållningen. Det bör i sanningens intresse sägas att detta har inte statsmakterna helt gjort. En fortsatt om än blygsam roll som ett kontaktorgan mellan lantbruksnämnderna och näringsutövarna har tilldelats dem. Utöver den funktionen bör sällskapen enligt propositionen tilllåtas att ta upp sådan rådgivningsoch serviceverksamhet som inte täckes av de statliga organen. Liksom nu bör hushållningssällskapen vara oförhindrade att driva särskilda inrättningar på affärsmässig grund. Hur rimmar detta med den taxebelagda service i konkurrens på lika villkor som lantbruksnämnderna också skall bedriva, om hushållningssällskapen skall vara förhindrade att ta upp sådan verksamhet, som icke täckes av de statliga organen? Vart tar då principen om konkurrens på lika villkor vägen? Ett klarläggande på denna punkt är nödvändigt. Bäst klaras frågan upp, tror jag, om myndigheterna förtroendefullt överlämnar till de lokala organen att själva ordna upp arbetsfördelningen. Förmodligen kommer arbetsuppgifterna att räcka till för bägge parter utan att de centrala organen alltför mycket behöver lägga sig i den saken. Herr talman! Detta var några synpunkter i anslutning till denna med tanke på jordbrukets framtid så viktiga och betydelsefulla proposition. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de vid utlåtandet fogade reservationerna nr 3, 4 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det skulle vara frestande att vid detta tillfälle här i riksdagen söka ge en någorlunda fyllig historik över hushållningssällskapens skiftesrika mer än 150-åriga tillvaro — göra det den dag eller kanske rättare sagt den natt då riksdagen efter förslag av Kungl. Maj:t står inför att fatta beslut som i hög grad berövar sällskapen möjligheterna att existera vidare. Det låter visserligen bra att säga att deras verksamhet, sedan de undan för undan fråntagits den ena arbetsuppgiften efter den andra, kan i reducerad form bestå utan att man liksom bekymrar sig om på vilket sätt och hur det hela skall finansieras. Men den ovisshet som råder och den brådska med vilken omorganisationen skall genomföras samt inte minst Oovissheten om rätten att behålla sina tillgångar gör det nära nog omöjligt för hushållningssällskapen att planera för framtiden. I all korthet, herr talman — jag lovar bestämt att jag inte skall ge en sådan historik — må det ändå vara mig tilllåtet att göra en återblick. Redan år 1791 hade några länstjänstemän på Gotland bildat Gotlands ekonomiska sällskap, vilket år 1801 erhöll kunglig stadfästelse och ombildades till Gotlands läns hushållningssällskap. Därmed var det första egentliga hushållningssällskapet i vårt land bildat. Från 1800-talets första år tillkom på enskilda personliga initiativ några hushållningssällskap, och övriga sällskap bildades efter officiellt direktiv sedan lantbruksakademien instiftats år 1811. 1813 fick hushållningssällskapen = sina = första grundstadgar fastställda. Sällskapens inkomster utgjordes i början uteslutande av medlemmarnas årsavgifter. Det första statsunderstödet finner man att Kronobergs läns hushållningssällskap erhöll år 1813 med ett odlingsunderstöd på 10000 riksdaler banco. fr.o.m. 1815 kunde sällskapen erhålla mindre understöd av staten, men understöden från Kungl. Maj:t upphörde efter hand, och sällskapens enda inkomstkälla var därefter åter endast ledamotsavgifterna. Helt naturligt innebar detta en nedgångsperiod. Men det ljusnade ånyo, och sällskapens verksamhet uppblomstrade och de blev under senare delen av 1800-talet inom sina områden verkliga representanter för lant mannaintresset. Anledningen härtill var att det år 1855 stadgades att av avgifterna för minuthandeln och utskänkning av brännvin en femtedel skulle tilldelas hushållningssällskapen att av dem »förvaltias och användas till ändamål som för länet nyttiga voro». Tänk om dagens finansminister och hans regeringskolleger visade sig ha en tillnärmelsevis så generös och positiv inställning till sällskapen! Under de närmaste åren efter 1910 framfördes upprepade gånger genom motioner i riksdagen förslag rörande omorganisation av sällskapen. Man önskade bl.a. enhetliga, mot tidens krav fullt svarande organisationsformer, så att statsmakterna framdeles skulle kunna med fullt förtroende anförtro hushållningssällskapen de allt större statsmedel som visat sig erforderliga för att sällskapen skulle kunna fylla sina betydande uppgifter. år 1915 avlöstes brännvinsmedlen med direkta statsanslag. Det är faktiskt intressant att konstatera det förändrade synsätt som under åren inträtt. Den gången när statsanslagen till hushållningssällskapen kom till fann man det lämpligare att för uppgifter som staten ville ha utförda, anlita en fri organisation som redan fanns, dels för att sänka kostnaderna, dels för att utnyttja arbetskraft som redan var förtrogen med uppgifterna. Under de gångna decennierna av 1900-talet har en del av sällskapens verksamhetsgrenar nedlagts, samtidigt som verksamheten i hög grad utvecklats och kommit att omspänna allt vidare områden. Ett exempel härpå gäller mejeriskötseln, som överflyttades till mejeriorganisationerna. 1940 kom turen till egnahemsverksamheten och bostadsförbättringsverksamheten, som övergick till särskilda statliga egnahemsnämnder. 1948 tillkom så lantbruksnämnderna, vilka övertog en väsentlig del av hushållningssällskapens verksamhet. Och nu skall alltså de nya lantbruksnämn derna bildas för att uppsluka landets hushållningssällskap. Herr talman! Med risk för att beskyllas för att anlägga känslomässiga synpunkter och kritiseras för oförmåga att vara i takt med tiden vill jag säga att jag efter mina 40 år i ett hushållningssällskaps tjänst — ehuru ej i fältarbete — tror mig kunna bedöma vad som uträttats. Jag finner det beklagligt och knappast sakligt grundat att regeringen funnit sig böra framlägga så drastiska förslag. Framtiden får utvisa, om de nya nämnderna för jordbrukets del kommer att ge de vinster ur rationaliseringssynpunkt som jordbruksministern väntar sig. Jag tillåter mig betvivla det. Jag tycker, herr Lindström, att man mycket väl kan fråga sig, såsom skribenten i hushållningssällskapens tidskrift gjorde: Vad ont har sällskapen egentligen gjort? Från mitt begränsade arbetsfält men i ett stort jordbrukslän vågar jag vitsorda att ingen eftersläpning rått då det gällt att följa med utvecklingen, att ge den rådgivning, undervisning och service som bidragit till att främja jordbrukets utveckling. Utvecklingen har, herr Lindström, inte gått hushållningssällskapen förbi, men herr Lindström tycks inte ha ändrat sin inställning sedan 1965. Jag erinrar mig att han då gav uttryck för den uppfattningen att hushållningssällskapen alltjämt tillämpade uråldriga metoder och nära nog rådde jordbrukarna att arbeta med spade och hacka och med plogar dragna av oxar. Jag tror mig också kunna vitsorda att hushållningssällskapet i mitt län — liksom väl förhållandet är i andra län — åtnjuter ett grundmurat förtroende hos den jordbrukande befolkningen, ett förtroende som tyvärr inte i lika hög grad tycks finnas hos landets regering. Den negativa attityd man visar och de åtgärder som vidtas kan knappast vara annat än uttryck för ett underkännande av den verksamhet som sällskapen be drivit och som jag tycker borde förtjäna ett bättre betyg.

Herr talman! Jag har endast velat göra dessa allmänna reflexioner i en stund då riksdagen står inför ett beslut som i stort sett innebär att hushållningssällskapen förvisas tillbaka till den utgångspunkt som de en gång hade för 150 år sedan. Det är inte ägnat att förvåna, om det väcker förstämning hos alla dem som åtnjutit sällskapens tjänster och hos var och en som haft en arbetsuppgift att fylla på det rika arbetsfält som hittills har varit hushållningssällskapens. Jag ämnar inte, herr talman, nagelfara propositionen och utskottets utlåtande; det har sakkunnigt utförts av en lång rad talare före mig, och jag vet att det också kommer att ske i fortsättningen. Jag vill avsluta mitt anförande med att säga, att jag givetvis kommer att stödja de yrkanden — antingen i utskottets eller reservanternas skrivning — som syftar till att tillvarata hushållningssällskapens intressen.
Herr talman! Jag kände inte riktigt igen mitt talesätt från förra året, men det kan väl hända att fröken Wetterström har rätt. Jag vill emellertid göra den ändringen, att vi i mina landamären aldrig har kört med oxar utan alltid haft åtminstone något slag av hästar. Nu är det så, fröken Wetterström, att vi måste försöka leva i vår egen tid och inte bara göra känslomässiga tillbaka blickar. Den tid som är gången må ha varit hur värdefull som helst, men det är den tid som ligger framför oss som vi skall planera för. Den tid som har gått kan vi aldrig leva om igen. Jag har själv kommit till den åldern då jag väl framför allt skulle vara fallen för tillbakablickar, men jag har väldigt svårt för att göra sådana. Den utveckling som har skett i mitt hemlän sedan lantbruksnämnden fick några verkliga arbetsuppgifter är så pass lovande, att jag inte på något sätt misströstar. Jag tror att jordbruket redan i dag har ett större stöd från lantbruksnämnderna än det någonsin haft från de gamla hushållningssällskapen. Det är nog ändå så, fröken Wetterström, som Thorvald Gahlin skrev häromdagen, att två ting skall man se i ögonen, nämligen sanningen och djupt urringade kvinnor. Det senare objektet är förstås inte aktuellt för fröken Wetterström, utan ankommer väl närmast mig att tänka på. Men det förra tycker jag att fröken Wetterström skall ta hänsyn till.
Herr talman! Tyvärr uppfattade jag inte riktigt det sista som herr Lindström sade, men av kammarledamöternas leenden förstod jag att det som vanligt var en kvickhet från herr Lindström, och dem uppskattar jag oftast också själv. Herr Lindström sade att det är fruktlöst att stå här i talarstolen och skåda 150 år tillbaka i tiden — som jag gjorde i all korthet. Men jag är inte ensam om att göra det. Jag erinrar mig att jag under mina riksdagsår har hört många av kammarens ledamöter ta betydligt längre tid i anspråk för långa historiker. Sedan framhöll herr Lindström att det gäller för oss att leva i vår egen tid. Ja, det är jag fullt medveten om, och det hoppas jag också att jag själv gör. Men vad jag opponerar mig emot var det som herr Lindström sade om att utvecklingen har gått hushållningssällskapen förbi.

Herr talman! Under denna debatt har många talare påpekat att principbeslutet i den fråga vi nu diskuterar fattades 1965. När jag lyssnade till fröken Wetterströms anförande gjorde jag den reflexionen att det kanske lämpligen borde ha hållits för två år sedan i stället för i dag. Vad det här gäller är endast detaljer i den organisation som departementet har utrett. I många fall är det inte oviktiga detaljer, men det är ändå inte fråga om principerna, ty de är redan klara. När herr Persson i Skänninge för en och en halv timme sedan var inbegripen i ett av sina livliga replikskiften, beklagade han att riksdagens arbetsformer var sådana att han inte kunde fortsätta replikväxlingen. Jag måste också beklaga att riksdagens arbetsformer inte är sådana att jag då kunde ha hållit det anförande jag nu tänker hålla, eftersom jag återkommer till den fråga som i det sammanhanget diskuterades, nämligen villaträdgårdsägarnas bekymmer. För närvarande har hushållningssällskapen en tvåfaldig uppgift då det gäller villaträdgårdarna. Dels lämnar de allmän service och rådgivning åt trädgårdsägarna, dels utför de den projektering som villaträdgårdsägarna behöver. Man kan fråga sig vad som inträffar när vi gör denna omorganisation och hushållningssällskapen mister en hel del av sina tjänstemän. Det blir trädgårdskonsulenterna och andra tjänstemän, ibland givetvis också chefstjänstemännen, som försvinner och övergår i den nya organisationen. Denna nya organisation tar med sig en del av uppgifterna, nämligen den yrkesmässiga trädgårdsnäringens problem, men inte de uppgifter beträffande villaträdgårdarna och liknande trädgårdar som tidigare har handhafts av trädgårdskonsulenterna. Det är klart att man kan säga att hushållningssällskapen får fortsätta med den verksamhet som den nya organisationen inte tar över. Men det är inte så enkelt att göra detta när sällskapen mister dels tjänstemännen och dels i många fall kanske står inför betydande svårigheter att fortsätta verksamheten över huvud taget. I det läget borde man något mer fundera över hur man skall lösa dessa frågor. Därtill kommer att det för närvarande endast utbildas 20—22 hortonomer per år här i landet. Det råder redan nu brist på sådana experter, medan angelägenheten av uppgifterna ökar undan för undan. Jag behöver inte närmare redogöra för vad detta innebär beträffande miljövård och service åt villaägare på olika sätt. Det är visserligen många gånger en hobby, men det är en allmännyttig sådan som hjälper oss att få ett samhälle att både fungera och se ut som vi önskar. Jag tror att i varje fall jordbruksministern borde ta sig en funderare över hur man skall lösa dessa frågor i fortsättningen. Vi behöver en ökad utbildning av hortonomer — det skulle nog ha varit fallet denna omorganisation förutan. Jag tror också att den allmänna rådgivning som tidigare utförts för sådana ändamål av hushållningssällskapen med statsunderstöd på ett eller annat sätt borde kunna fortsätta, ty den är mycket viktig. Därmed har jag ingalunda sagt att man med skattemedel skall subventionera den projektering som förekommer men som bör göras till självkostnadspris. SkaH denna projektering övertas av enbart firmor som arbetar enligt affärsmässiga principer, blir den ganska dyrbar för villaägarna jämfört med hittills. Jag ser därför med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten accepterat det reso nemansg jag själv varit med om ait föra fram i motion II: 981. Utöver dessa reflexioner skall jag bara säga några ord om de båda hushållningssällskapen i Älvsborgs län. Jag hade för Övrigt tillfälle att för fjorton dagar sedan diskutera dessa problem med jordbruksministern, men jag vill nu framhålla att jag kommer att stödja utskottsmajoriteten i frågan. Jag har den erfarenheten från Kalmar län att delade regionala organ — lantbruksnämnd, :hushållningssällskap eller skogsvårdsstyrelse och för övrigt även landsting — icke är bra, Jag tror det är bättre med enhetliga organ i det fallet. Det skäl som i reservationen anförs för att beslut om en sammanläggning inte skall fattas nu — att vi står inför en ny länsindelning och bör avvakta den arbetande utredningens förslag — accepterar jag inte av den anledningen att jag tror att denna nya länsindelning kommer att ligga långt fram i tiden. även om utredningens förslag presenteras relativt snart får vi nog vänta på att länsindelningen genomförs. Därför anser jag att det är lämpligast att nu slå samman hushållningssällskapen i Älvsborgs län.

Herr talman! Jag vet inte om herr Persson i Skänninge var inne i kammaren under mitt anförande. Om så var fallet borde han hört att jag ingalunda har pläderat för att uppgifterna på villaträdgårdsområdet skall övergå till den nya organisationen. Jag konstaterade bara att det inte är säkert att de hushållningssällskap som blir kvar efter omorganisationen på alla håll kommer att kunna fortsätta sin verksamhet. Och det är ännu osäkrare att de skall kunna fortsätta den verksamhet, som vi här talar om, av den anledningen att de mister åtskilliga av sina tjänstemän. Vidare finns det för närvarande inte tillräckligt med utbildade hortonomer för att sällskapen skall kunna nyanställa sådana.

Herr talman! Som motionär vill jag säga några få ord i anknytning till reservationen 3 i utskottets utlåtande. Reservationen redovisar vad vi anfört i motionerna, och någon rekapitulation av innehållet behöver jag därför inte göra. Både herr Nilsson i Lönsboda och herr Persson i Heden har för övrigt redogjort för våra synpunkter. Ovissheten angående den framtida länsindelningen gör, som vi ser det, lämpligast att i avvaktan på beslut om denna indelning behålla de båda lantbruksnämnderna i Älvsborgs län. Det måste vara riktigt att den till Borås förlagda nämnden kan fortsätta sitt arbete i hittillsvarande former. Jag kan inte se att skäl nu föreligger för en omorganisation i Älvsborgs län enligt propositionens förslag. Jag yrkar därför bifall till reservationen 3.

Herr talman! Enligt min mening gör ovissheten angående den framtida länsindelningen det mest lämpligt att, i avbidan på beslut om denna indelning, bibehålla de båda lantbruksnämnderna i Älvsborgs län. Om den hittillsvarande servicen i den södra länsdelen skall förbli i stort sett oförändrad till vidare — och det är väl meningen med den i propositionen föreslagna arbetsenheten i Borås — torde en sammanslagning av de båda nämnderna inte ge någon större vinst vare sig i form av ökad effektivitet eller i lägre kostnader. Däremot torde det vara av värde, för den händelse Borås skulle bli residensstad, att den till staden förlagda nämnden kan fortsätta sitt arbete under nuvarande former. Så har jag och de som biträder min mening sett på saken, och vi anser att vår uppfattning har skäl för sig.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan, det är väl ingen som här i debatten har påstått att lantbruksnämnderna skall anpassas efter ryktesvis framförda antydningar om hur den nya länsindelningen skall ske. Jag har liksom herr Gustafsson i Borås sagt att vi bör avvakta resultatet av länsutredningen, innan vi kan ta ställning till lantbruksnämndernas organisation. Det är detta jag har sagt. Jag har inte sagt att lantbruksnämnderna skall anpassas ef ter gjorda antydningar om länsindelningen. Det råder inte något tvivel om — det har också framgått av utskottsutlåtandet — att det kommer att inrättas tjänster och att tjänstemän kommer att tillsättas i den nya lantbruksnämnden i Älvsborgs län. Men jag tvivlar givetvis på att antalet tjänster blir lika stort som nu är fallet när det finns två lantbruksnämnder. Om det bara blir en lantbruksnämnd kommer självfallet också en minskning att ske i fråga om lantbruksnämndens representation och inte minst en minskning av lekmannainflytandet i lantbruksnämnden. Och med en sådan representation i lantbruksnämnden i Älvs borgs län — det långsträckta län, som herr Johansson i Trollhättan säkerligen känner till — kommer det väl att bli ganska svårt att få den personkännedom — om jag så får uttrycka mig — som är så värdefull vid behandlingen av de stora frågor som föreligger med tanke på den nuvarande och kommande jordbruksrationaliseringen. En enda lantbruksnämnd i hela länet betyder utan tvekan en kraftig minskning av lekmannainflytandet — det är en självklar sak.

Herr talman! Det finns ju, herr Johansson i Trollhättan, två lantbruksnämnder i Älvsborgs län, och det är inte fråga om något separat beslut för något annat län än Älvsborgs län. Vi har bara sagt att man bör avvakta tills en ny länsindelning blir färdig. Det är alltså här bara frågan om Älvsborgs län. Det är inte fråga om något separat beslut för övriga lantbruksnämnder, ty beträffande landet i övrigt är det ju bara en lantbruksnämnd i varje län. I älvsborgs län har det emellertid ända sedan lantbruksnämndsorganisationens tillkomst funnits två lantbruksnämnder, och när vi vet att en förändring på länsplanet ändå är nära förestående frågar jag mig varför denna förändring skall behöva göras nu. Vi vet ju att det skulle innebära kostnader för flyttning m.m.

Herr talman! I de likalydande motionerna I: 466 och II: 590 hemställes om effektiva påtryckningar och åtgärder mot Portugal inom FN, EFTA och andra internationella organisationer i anledning av företeelser i landets kolonialpolitik, om ett anslag på 500 000 kronor i ekonomiskt stöd till Mocambique Institute samt om ekonomiskt och materiellt stöd åt befrielserörelsen i Mocambique. Motionerna är bara en liten detalj i ett stort och avgörande skeende, inför vilket vi på senare tid gång efter annan blivit ställda i vårt land och även här i kammaren. Jag syftar främst på det förhållandet, att det nu mer och mer blivit allvar och innehåll i frasen om att vi hör samman med världen omkring oss. Hittills har det räckt med allmänna deklarationer härom i högtidstal och riksdagsdebatter, men nu tränger sig verkligheten på oss så att det inte längre går att komma undan. Vi sitter inte längre på åskådarplats. Vår u-landsdebatt nyligen gav väl i alla fall en liten aning härom. Och samma debatt, liksom vad som nyligen hänt t.ex. i Grekland, ger oss i varje fall föraningen om vad saken egentligen gäller i världen i dag liksom hos oss: att det innerst inne och til syvende og sidst rör sig om motsättningen och kampen mellan förtryckare och förtryckta. Det gäller alltså inte bara mat och preventivmedel utan framför allt friheten, folkens självbestämmanderätt politiskt — men inte minst också ekonomiskt. Nu kan förtryckarna framträda öppet eller fördolt och inlindat. Vi har i vår allmänna naiva omisstänksamhet inte ännu blivit mogna att genomskåda de mera raffinerade formerna av detta förtryck, men åtminstone där de framträder så öppet och brutalt som i de fall som motionen pekar på — Portugals förtryck i Mocambique och Angola — borde vi kunna se och förstå. Nu har vi länge kunnat värja oss mot ett avgörande ställningstagande och freda våra samveten genom att hänvisa till vår neutralitet och genom att haka upp oss på en del formella hinder och paragrafer. Utskottsutlåtandet är i sina grunddrag bara en ny provkarta härpå. Samtidigt är det intressant att iakttaga, hur verkligheten trots allt tränger sig på i åtminstone några bisatser i utskottsutlåtandet, för att inte tala om det särskilda yttrande som är bifogat.

Varför kan vi då inte försöka att nästa gång tolka den så, att vi verkligen kan komma på de förtrycktas sida? Och slutligen: Även om det kan anföras att EFTA bara är en handelspolitisk organisation bör det dock, för att citera det särskilda yttrandet, »vara möjligt att i någon lämplig form» ta upp frågan även där. En annan möjlighet hade väl varit att sluta upp bakom den resolution i FN som krävde sanktioner mot Portugal, även om man kunde peka på vissa formella hinder. I varje fall på en punkt skulle det väl vara möjligt att för vår del handla verkligt självständigt. Vi bör väl kunna sköta våra egna affärer, eller hur?

Det rör sig alltmera om ett antingeneller; antingen helhjärtat stöd åt de förtryckta eller direkt eller indirekt sabotage av deras kamp. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till motionen II: 590.
Herr talman! Kammarens ledamöter är självfallet alla medvetna om de tragedier som utspelas i de delar av det svarta Afrika, över vilka den portugisiska kononialmakten svingar sitt svärd. Denna fråga är emellertid alldeles för stor och alldeles för allvarlig för att bli föremål för någon ingående överläggning klockan halv två på natten. Jag kommer därför att nöja mig med en mycket kortfattad hänvisning till utrikesutskottets utlåtande. Jag vill därför endast erinra om att Sverige i olika sammanhang har givit uttryck åt avståndstagande och avsky för den portugisiska kolonialpolitiken. Detta har skett inom Förenta Nationerna och här i riksdagen, senast i utrikesdebatten den 8 mars. EFTA är en ekonomisk organisation med begränsade handelspolitiska uppgifter, och vårt land kan inte inom denna organisation vidta politiska påtryckningsåtgärder mot någon annan medlemsstat. Däremot finns det i EFTA avtalet stadganden, som möjliggör lojalitet med FN-stadgan. Enligt detta avtal har medlemsstat rätt att fullfölja förpliktelser som staten ålägges av Förenta Nationernas säkerhetsråd i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Detta innebär att vårt land, om säkerhetsrådet skulle fatta beslut om sanktioner mot Portugal, är förpliktat att lojalt tillämpa beslutet. Detsamma gäller den fråga som herr Hector i sitt anförande alldeles särskilt tog upp, nämligen svenska företags investeringar i Portugal. GATT-avtalet är så utformat att vi saknar möjligheter att förhindra sådana investeringar, om inte Förenta Nationernas säkerhetsråd beslutar att vidta sanktioner av denna typ mot den portugisiska regeringen.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
Herr talman! Jag skall inte i nuva rande läge framställa något eget yrkande utan vill bara i korthet motivera det särskilda yttrandet. Alldeles oavsett vad som står i EFTA stadgan, herr Alemyr, är det klart att om Förenta Nationernas säkerhetsråd fattar beslut om sanktioner är vi förpliktade att följa det beslutet.

Herr talman! I och med att den kommunala verksamheten blir mer och mer omfattande och kommunerna större ökar arbetsbelastningen på de ledande förtroendemännen. Det blir då självklart allt vanligare att kommunerna engagerar en eller flera förtroendemän på heltid eller näst intill heltid. Det förekommer också att förtroendemännen delar sin tid mellan primärkommunala uppdrag och landstingsuppdrag, så att de sammantaget ägnar hela sin arbetstid åt kommunala uppdrag. När man nu runt om i primärkommuner och landsting förbereder förtroendemannaorganisationen inför den mandatperiod för kommunstyrelserna, som börjar vid nästa årsskifte, fäster man naturligtvis stor vikt vid de arvoden och andra förmåner som kan erbjudas de ledande förtroendemännen. De spelar ju en allt större roll när det gäller att vidmakthålla och vidareutveckla den kommunala självstyrelsen. Självklart vill kommunerna kunna erbjuda konkurrenskraftiga förmåner. Kan de göra det med den ändring av kommunallagen som föreslås i proposition nr 114? För heltidsengagerade förtroendemän blir svaret »ja», för deltidsengagerade blir svaret »nej». Detta förhållande leder till klara begränsningar i kommunernas frihet att utforma en optimal förtroendemannaorganisation och återfaller på en uppenbar brist i kommunalrättskommitténs delbetänkande, SOU 1966:72, och i propositionen — de deltidsengagerade förtroendemännens ersättningsfråga har inte beaktats. I motionsparet 1: 834 och II: 1038 har problemet påtalats. Motionens hemställan lyder, att riksdagen vid sin behandling av proposition nr 114 måtte besluta att i de tre aktuella lagarna den i propositionen föreslagna formuleringen »hela sin arbetstid» utbytes mot »hela eller huvuddelen av sin arbetstid». Konstitutionsutskottet har inte behandlat motionerna negativt, men trots detta har jag i ett särskilt yttrande kompletterat utskottets något knapphändiga skrivning. Det här är också en trygghetsfråga. Varför skall bara heltidsengagerade förtroendemän kunna få semester och generösare pension, speciellt då s.k. visstidspension? Varför skall ett halvtidsengagerat kommunalråd behöva arbeta 15—20 år för att få samma pensionsförmåner som det heltidsengagerade kommunalrådet kan få under hela uppdragstiden? Jag medger att det inte är någon stor trygghetsfråga; den berör ju inte så många. Men jag påstår också att frågan inte är så komplicerad som utskottet vill göra gällande. Självklart behöver den ändå utredas liksom andra trygghetsfrågor. Det måste vara något fel när man i någon kommun ibland anser sig tvingad att föra resonemang av typen »vi beslutar som vi vill i arvodesfrågorna och hoppas att ingen överklagar». Frågan kan kanske lösas så enkelt som genom en ändring av praxis. Problemet är närmast att det är bråttom. Man skall ju mycket snart besluta i kommunerna om hur förtroendemannaorganisationen skall se ut och vilka förmåner man skall erbjuda de ledande förtroendemännen inför den nya mandatperioden. Jag har, herr talman, inget yrkande, utan har med det anförda velat fästa kammarens uppmärksamhet på frågan och kanske också den Kungl. Maj:ts uppmärksamhet som utskottet sätter sin tillit till. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till ett kommande sammanträde.

Dagens frågestund avses skola pågå till omkring kl. 12.00. Om några frågor därvid icke hinner besvaras kommer dessa att upptagas vid den frågestund som anordnas torsdagen den 25 maj kl. 10.00. Med hänsyn till riksdagens besök på Kungl. Teatern kommer dagens sammanträde att avslutas senast kl. 17.30.
Herr talman! Herr Rubin har frågat utrikesministern om hittills uppnådda resultat av det till Sudan beviljade utvecklingslånet. Då frågan gäller finansiellt bistånd har utrikesministern överlämnat den till mig för besvarande. Låneavtalet med Sudan, som ingicks 1 januari förra året, omfattar ett totalt kreditbelopp om 35 miljoner kronor. Därav har 30 miljoner kronor avsatts för genomförande av ett treårigt program för förbättring av landsbygdens dricksvattenförsörjning. Beträffande användningen av återstående 5 miljoner kronor har man ännu inte tagit ställning. Av krediten har hittills drygt 5 miljoner kronor utbetalats för utförda arbeten. Ett trettiotal vattenanläggningar — brunnar och reservoarer — ha färdigställs. Så vitt man i dag kan se finns det goda utsikter att hela programmet fullbordas före treårsperiodens utgång. Genom vår diplomatiska representation i Khartoum och genom vår till vattenprojektet knuine tekniske rådgivare har vi kunnat konstatera att kreditmedlen kommer till avsedd användning. Intrycket av projektets genomförande är positivt. Det är för tidigt att söka precisera utvecklingseffekten av den svenska biståndsinsatsen. Det av oss stödda vattenförsörjningsprogrammet öppnar betydande nya arealer för boskapsuppfödning och permanent bosättning. De gynnsamma ekonomiska och sociala verkningarna härav väntas bli avsevärda.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min fråga. Det är säkert många med mig som är mycket skeptiska gentemot det svenska utvecklingslånet till Sudan och hyser oro för att Sverige genom bristande samordning av u-hjälpen bland sina bidragsländer har upptagit ett land, där fullt inbördeskrig råder. Min oro därvidlag har just inte blivit stillad genom det svar jag fått på min fråga. Enligt statsrådets svar skall ett trettiotal brunnar ha färdigställts, men enligt de uppgifter jag fick förra veckan har man inte hunnit färdigställa mer än några stycken.

"Tusentals och åter tusentals människor har flytt från södra Sudan. Det är flyktingar som svenska folket genom aktionen Flykting 67 har bistått på ett så behjärtansvärt sätt. Det är sannerligen en underlig situation! Vår regering stöder en regim med 35 miljoner kronor, och den regimen fördriver flyktingar till vilka svenska folket frivilligt samlat in ungefär 18 miljoner kronor. Man fördömer många gånger länder som Sydafrika och Portugal, men i fallet Sudan stöder vi med utvecklingslån en regering som av sin totala statsbudget på knappa 40 miljoner sudanska pund använder ungefär 14 miljoner till kriget i Sudan. I samband med utvecklingskrediten var man mer eller mindre tvungen att upprätta ett beskickningskansli i Khartoum, givetvis till stor del beroende på att man ville ha en viss kontroll över den svenska hjälpen. Man talade också i detta sammanhang mycket om önskemålet att utveckla handeln mellan Sudan och Sverige. Enligt vad jag erfarit kommer emellertid inte ens det material som skall användas till de av Sverige finansierade projekten att inköpas från vårt land. Det materialet kommer att köpas i andra länder, ett förhållande som bland mycket annat som rör hjälpen till Sudan inte kan nog beklagas.
Herr talman! Jag är medveten om att kammaren har andra och kanske större frågor att diskutera i dag, men herr Rubin tog upp en del aspekter på denna fråga, som jag ändå inte vill lämna helt utan bemötande. För det första är Sudan ett land som valts ut för svensk hjälpverksamhet efter en mycket omsorgsfull prövning, som skedde innan oroligheterna började. Vi bör komma ihåg att vatten naturligtvis inte mindre värdefullt där för att befolkningen är utsatt för oroligheter. Jag vet inte om herr Rubin menar att dessa skulle vara en anledning för Sverige att bryta ingångna avtal. I så fall skulle vi skilja ut oss från en mycket stor grupp av länder och internationella organisationer, som är engagerade i en betydande hjälpaktivitet i Sudan. Det gäller såväl världsbanken och IDA som Belgien, England, Frankrike, Förenta staterna, Japan, Nederländerna, Schweiz och Tyskland. För det andra tror jag att herr Rubin har missuppfattat vissa av fundamenten i vår biståndspolitik, när han i sin anklagelselista över den svenska biståndspolitiken i Sudan tar upp förhållandet att beställningar, finansierade med detta utvecklingslån, inte i sin helhet går till svenska leverantörer. Det är en naturlig följd av vår princip att lämna vårt bistånd på obundna villkor. Motiven för denna princip behöver jag inte upprepa nu, men jag vill framhålla att om det är den typen av kritik som herr Rubin riktar mot vår politik i Sudan, den i så fall är ovanligt dåligt grundad.
Herr talman! Statsrådet Wickman sade, att vi hade större frågor att behandla i dag. Jag anser emellertid att det är en stor fråga — man hjälper en regim i ett land där cirka en halv miljon människor hittills har dödats i ett blodigt inbördeskrig. Det råder tydligen olika uppfattningar om vad som är stora frågor eller ej. Herr Wickman sade att omsorgsfull prövning skett, innan hjälpen gavs till Sudan. Jag vill påminna statsrådet om att oroligheterna i Sudan pågått sedan 1963 och att det var först i december 1965 som beslutet fattades om detta hjälpprogram. Jag menar givetvis inte att vi skulle bryta ingångna avtal, men den hjälp som vi ger skulle säkert kunna användas på ett bättre sätt. Statsrådet säger i sitt svar att hjälpen öppnar betydande nya arealer för boskapsuppfödning, men man frågar sig då: Vad är det t.ex. för mening att i vissa delar av Sudan kunna föda upp fler djur för att slaktas och lämna skinn etc? Det finns inga fryshus och inga transportvägar dit. Boskapen blir oftast ett slags statussymbol. Man kan för att ta ett exempel kanske använda boskapen till att köpa sig flera fruar. Är det så svensk utvecklingshjälp skall planeras, då betackar jag mig.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att eliminera den dubbla beskattningen av svenska lastbilsföretags transporter i Norge. Den av herr Jonasson berörda dubbelbeskattningen rymmer utan tvekan ett svårlöst problem. Den bör emellertid om möjligt lösas i ett större sammanhang. Jag kan upplysningsvis meddela att spörsmålet behandlas av den pågående bilskatteutredningen och får därför hänvisa till det blivande resultatet av utredningens arbete.
Herr talman! Jag ber att få tacka fir nansministern för svaret på frågan. Jag skall hålla med finansministern om att problemet är mycket svårlöst. Det beror på att olika bilskattesystem tillämpas i Sverige och Norge. I vårt land betalar lastbilsägarna dels fordonsskatt, dels brännoljeskatt, och i Norge får man betala en vägavgift i form av en viss avgift per körd kilometer som även svenska lastbilsägare får betala när de trafikerar norska vägar. Det är klart att detta kan komma på ett ut, under förutsättning att man håller sig i det egna landet. De åkare som kör över till Norge — i allmänhet med virke — råkar emellertid ut för denna dubbelbeskattning. De får betala sin fordonsskatt här hemma och dessutom betala vägavgiften i Norge; i den mån de erlägger brännoljeskatt här hemma blir det ytterligare en pålaga. I ett ännu sämre läge har vederbörande nar turligtvis kommit sedan det blivit en 30-procentig uppräkning av fordonsskatten här hemma. Därför blir det allt svårare för våra åkare att konkurrera. Norska åkare har i stor utsträckning övertagit transporterna av virke till Norge. Det är en oroande utveckling, särskilt som det på vissa håll är brist på körningar. Sysselsättningsbristen leder till att inte endast åkarna utan även lastarna drabbas. Som jag sade är jag medveten om att det är svårt att lösa frågan. Men då det för ifrågavarande åkare inte är konkurrens på lika villkor är det nödvändigt att frågan löses så snart som möjligt. Finansministern säger i sitt svar att den bör lösas i ett större sammanhang och att vi bör avvakta resultatet av bilskatteutredningens arbete. Men jag undrar ändå, om man inte kunde ha brutit ut detta problem och behandlat det separat. Annars kan det bli anledning att tillämpa talesättet att medan gräset växer dör kon, Våra åkare förlorar, som jag nämnde, en hel del Jag vill vädja till finansministern att han aktualiserar frågan så snart som möjligt och försöker lösa problemet.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat finansministern, om det är möjligt att uppställa någon form av allmänna regler för statliga bolags fastighetsförvärv i syfte att förhindra spekulationsköp. Finansministern har överlämnat frågan till mig för besvarande. Liksom andra aktiebolag följer de statliga bolagen aktiebolagens regler. Det innebär bl.a. att ändamålet med ett bolags verksamhet skall framgå av dess bolagsordning. Ett bolag kan inte i något väsentligt hänseende gå utanför den ram som där anges. Inget statligt bolag kan för närvarande med stöd av sin bolagsordning ägna sig åt fastighetsförvärv i syfte att senare avyttra fastigheten med oskälig vinst. Om särskilda regler behövs för begränsning av ett bolags möjligheter att förvärva fastigheter i sådant syfte som nämnts måste enligt min mening behovet bedömas generellt och inte endast avse statliga bolag. Jag anser det icke möjligt, eller nödvändigt, att ställa upp särskilda regler för de statliga bolagens fastighetsförvärv utöver de regler som redan finns.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret, men jag måste samtidigt beklaga, att statsrådet inte anser det möjligt eller nödvändigt att uppställa någon form av allmänna regler för statliga bolags fastighetsförvärv. Jag har tagit upp frågan om möjligheten att införa sådana regler, eftersom det inträffat incidenter inte bara i Göteborg — som jag ju känner väl till — utan även på annat håll, incidenter som gör att en diskussion är påkallad. De former, under vilka statliga bolag förvärvar fastigheter, och de pris, som därvid betalas, är av ett betydande allmänt intresse. Statliga bolag har ett särskilt ansvar. Nya System AB är för närvarande invecklat i en fastighetsaffär i rikets andra stad på ett sätt som är minst sagt märkligt. Jag har förut, delvis ur andra aspekter, diskuterat denna fråga med finansministern. Den tidigare fastighetsägaren köpte huset 1963 för 1450 000 kronor. I februari 1964 sålde han det till sedermera kullbytterade Tekniska byggnadsbyrån AB för 2500 000 kronor. Innan huset bytte ägare, hade köparen underrättats om Göteborgs stads uttryckliga önskan att huset av kulturella och arkitektoniska skäl borde bevaras, Säljaren tjänade genom transaktionen 1050 000 kronor under det enda år han ägde huset. Den nye ägaren erbjöd efter köpet Nya System AB att köpa in sig i fastigheten genom att bli hälftendelägare i ett enkom för ändamålet bildat fastighetsbolag, kallat AB Kungsportsavenyn 18. Anbudet accepterades med — får man förmoda — kännedom om det överpris som tidigare betalats för huset. Nya System AB står alltså inte formellt som fastighetens ägare men äger halva aktiestocken i fastighetsbolaget. Den andra hälften ägs av Tekniska byggnadsbyråns konkursbo. I sådana fall brukar ju hembud gå till den solvente delägaren, som i detta fall är Nya System AB, vars solvens inte skall ifrågasättas. Nu står alltså Nya System AB med fastigheten, som man överbetalt så kraftigt, att man måste riva huset, trots protester från Göteborgs stad, och bygga ett nytt med ganska svindlande hyror för att förräntningen av kapitalet skall klaras. Restaurering blir ekonomiskt otillfredsställande, vilket jag får hålla med om i detta läge. Man betalar alltså ett spekulationspris, givetvis inte av dumhet — hoppas jag — utan på grund av att man själv spekulerat i att till snart sagt varje pris komma i besittning av den åtrådda fastigheten. Jag vill fråga till vad nytta och gagn. Är det för att man önskar uppträda som kulturvandal eller/och för att man av någon obegriplig anledning nödvändigtvis önskar förlägga en systembutik till stadens paradgata? Här föreligger, herr statsråd, en klar spekulationsförsäljning — det borde kanske ha stått »försäljning» i den enkla frågan — och ett dunkelt spekulationsköp. Bör inte det statliga bolaget dra sig ur affären snarast möjligt? Som jag ser det har man presterat ett varnande exempel för andra statliga bolag, ett exempel som utgör en ganska god intäkt för nödvändigheten av vissa generella regler i sådana här affärer.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig om jag anser det lämpligt att militärpolisutbildad personal, som ansett sig tvingad att avböja erbjudande om frivillig tjänstgöring i samband med övergången till högertrafik, i stället inkallas till vanlig repetitionstjänstgöring under samma tidsperiod. Något samband mellan ett avböjande av frivillig tjänstgöring, som här avses, och en efterföljande inkallelse till repetitionsutbildning föreligger ej. Innebär en inkallelse olägenhet för den värnpliktige har denne möjligheter att i vanlig ordning ansöka om anstånd.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag beklagar dock att jag inte fått något direkt svar på frågan om försvarsministern anser att det är lämpligt att den som avböjt erbjudandet att göra en frivillig insats i samband med övergången till högertrafik skall bli inkallad till repetitionsövning vid samma tidpunkt. Utan tvekan kommer övergången till högertrafik i höst att skapa en situation, då alla krafter behöver hjälpas åt för att få övergången så smärtfri som möjligt. Stora krav kommer att ställas på trafikpolisen under denna tid, och därför är det helt naturligt att man i denna situation genom frivillig insats från civila och militära försöker utöka antalet aktiva för att få trafiken att flyta något så när. På den punkten har jag alltså ingenting att erinra mot vad som har skett. Anledningen till min fråga var framför allt att fästa uppmärksamheten på det märkliga sätt, på vilket man enligt min uppfattning handlat när det gällt att ta militär personal i anspråk för detta ändamål. Som jag redan har sagt är det helt naturligt att man försöker utnyttja dem, som under sin värnpliktstjänst fått utbildning på detta område. Därför blev jag inte förvånad när jag hörde att värnpliktiga tillhörande denna grupp fått en förfrågan om frivillig tjänst under 25 dagar i samband med övergången. Erbjudandet innebar en ganska tillfredsställande ekonomisk «ersättning, vilket är fullt skäligt med hänsyn till att det rör sig om en frivillig tjänstgöring. Det har sagts mig, att man därtill fått löfte om att en dylik frivillig tjänstgöring i militärt hänseende skulle räknas som ett fullgjort repetitionsmöte. Med detta erbjudande som utgångspunkt hade de tillfrågade att avgöra vilka möjligheter som förelåg för var och en att acceptera erbjudandet eller inte. Skäl för ställningstagandet kan vara dels viljan att göra en frivillig insats, men vederbörande kan också ha rent personliga skäl för sitt ställningstagande liksom även yrkesskäl. även om en jordbrukare är mycket intresserad av att göra en insats, är det för honom ytterst besvärligt att under den brådaste skördetiden lämna sitt yrke. Jag förstår därför dem som med denna motivering avböjde erbjudandet. I skrivelsen har det också klart sagts ut att det var fråga om ett frivilligt åtagande. Man blir därför förvånad när en del av dem som blivit tillfrågade och avböjt erbjudandet en månad senare får en inkallelse gällande ungefär samma tid. Då har man anledning att reagera. Nu säger försvarsministern att dessa två saker inte har något samband. Jag tackar för tillrättaläggandet. Även jag hade den uppfattningen att det inte var fråga om en åtgärd i efterhand. Men nog borde det på ett tidigare stadium finnas ett så gott samarbete, att den som fick ett erbjudande om frivillig tjänstgöring men tackade nej inte senare skulle behöva riskera att få en inkallelse gällande samma tidsperiod. För dem detta berör måste en sådan inkallelseorder verka som en repressalieåtgärd. Jag säger inte att så är fallet, men den kan uppfattas på det sättet. Därför beklagar jag att man här inte på ett tidigare stadium har hållit en tillräckligt stor reserv för att fylla ut ev. luckor som uppstått på grund av beviljade uppskov. Därigenom skulle man ha sluppit att irritera någon. Om det en gång har sagts att det gäller ett frivilligt åtagande, ter det sig märkligt om annan tjänstgöring påfordras under samma tid och på be tydligt sämre villkor. Om man är välvillig, kanske det kan sägas att vad som skett närmast är att betrakta som ett olycksfall i arbetet. Jag tackar ännu en gång försvarsministern för svaret.
Herr talman! Detta är ingen repressalieåtgärd, och det är inte heller fråga om något enstaka fall. Huvuddelen av dem som är militärpolisoch trafikutbildade inom försvaret kommer att inkallas till repetitionsövning i höst för att hjälpa polisen med övergången till högertrafik. Eftersom alla förband inte inkallades frågade man andra som var utbildade, om de frivilligt ville åtaga sig denna uppgift. Det är inte så många som har önskat göra det. Dessutom har man tvingats ge jordbrukarna och andra anstånd. Den reserv, som man alltid har för att möta en sådan situation, är tömd. Därför är man tvungen att kalla in ett antal personer som det från början inte var avsett att kallas in. Alla dessa hade varit tillfrågade, om de frivilligt ville ställa sig till förfogande. Det finns ingenting annat att göra i detta läge. Om det här är fråga om en jordbrukare som inkallas mitt i skördetiden har han stora förutsättningar att få anstånd, eftersom jordbrukare brukar få det.
Herr talman! Jag har betonat att jag inte anser att det är någon repressalieåtgärd, men för den person som får dessa två meddelanden med en månads mellanrum känns det som en repressalieåtgärd. Det är beklagligt, ty det kan skapa irritation mellan samhället och den enskilde, och det är vi alla måna om att försöka undvika. Försvarsministern har betonat att åtgärden har varit nödvändig, och då är det ingenting att göra åt saken. Jag vill bara än en gång understryka, att när så lika uppgifter skall utföras under samma tid, med så skilda ekonomiska betingelser skapas än större irritation.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat, om jag anser att tvångsanslutning till nationsförening eller studentkår av de studerande vid universitet och högskolor är a) nödvändig, b) tillfredsställande. Från renodlat principiella utgångspunkter kan kårobligatoriet givetvis ifrågasättas. De praktiska skälen för obligatoriskt medlemskap finner jag dock tungt vägande. Liksom hittills bör emellertid prövas från fall till fall, om vissa grupper av studerande bör undantas från obligatoriet. Så har exempelvis skett i fråga om deltagare i särskild akademisk undervisning utanför universitetsorterna. De argument som förts fram till stöd för obligatorisk kåranslutning visar enligt min mening, att detta system alltjämt är berättigat. Detta gäller inte minst i ett läge, då den kraftigt ökande tillströmningen av studerande till universitet och högskolor för med sig bl.a. en rad studiesociala problem, vilkas lösande förutsätter en aktiv medverkan från de studerandes organisationer.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Denna fråga har diskuterats mycket i pressen, och vi har alltså fått reda på vad en hel massa människor tycker härom. Jag ansåg därför att det kunde vara värdefullt att svenska folket fick veta vad ecklesiastikministern tycker på denna punkt. Det har vi alltså i någon mån fått veta; dock är svaret inte fullt så pregnant som frågan med dess uppdelning i a) och b). Jag kan utläsa att ecklesiastikministern tycker att tvångsanslutning inte är fullt tillfredsställande men dock i någon mån nödvändig. Särskilt aktuell har frågan blivit genom att studentkårerna på senare tid delvis har blivit politiserade. De gör politiska uttalanden — det har förekommit i Lund och ställt till ganska mycket rabalder där, och det har även förekommit på andra håll. Då blir frågan genast allvarligare. Om det vore fråga om en avgift för vissa studiesociala åtgärder — arbetsförmedling, bostadsförmedling o.s.v. — vore allt gott och väl, men i den mån politiska uttalanden görs i studentkårernas namn och där dessa tvångsanslutna står bakom blir frågan allvarligare. Vi har alltför mycken tvångsanslutning i vårt land för att vår demokratiska renlärighet skall må väl av det. Vi har ett statligt partistöd som i princip innebär att man tvångsansluter hela svenska folket till fem politiska partier via debetsedeln. Vi har fackföreningar som tvångsansluter medlemmerna till det socialdemokratiska partiet. Och vi har tvångsanslutning till statskyrkan via födseln. Om vi nu också får en tvångsanslutning till studentkårerna blir det väl mycket av den här sorten. Det är i det ljuset man skall se denna fråga — eller, rättare sagt, det är detta mörker som bör lysas upp.
Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka har bett mig lämna en redogörelse för de principer som tillämpats vid inhämtandet av yttranden över konsertbyråutredningens betänkande »Rikskonserter». Betänkandet har remitterats till sammanlagt 23 instanser. Förutom till sedvanliga och särskilt berörda centrala statliga myndigheter har betänkandet remitterats till offentliga utredningar som organisationsnämnden för militärmusiken, 1965 års museioch utställningssakkunniga och 1965 års musikutbildningskommitté. På :länsplanet kommer skolöverstyrelsen att höra berörda länsskolnämnder. Sammanlagt 12 länsstyrelser har fått betänkandet på remiss, nämligen i de län som direkt berörts av den försöksverksamhet med rikskonserter som varit i gång sedan år 1963 samt de län som berörs av de två första etapperna i utbyggnaden av den föreslagna reguljära rikskonsertverksamheten. Sammanlagt 58 institutioner, organisationer och föreningar har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget, däribland stadsoch kommunförbunden, Avslutningsvis vill jag betona att varje myndighet, organisation elier annan intressent som vill uttala sig om betänkandet kan skicka in särskilda yttranden utan formell remiss.

Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret. olika regionensembler skall inrättas med anknytning till militärmusikkårer, vilka skulle erhålla en civilmilitär ställning. Jag vill gärna lägga en lokal synpunkt på detta, eftersom jag är representant för gotlänningarna. Det föreslås ju inte att det skall inrättas någon regionensemble på Gotland. I stället avses — och det ser vi på med oro — att militärmusikkåren under P 18 i Visby skall indras. Konsertbyråutredningen framlägger därmed ett förslag som intimt berör Gotlands musikliv utan närmare motivering och utan någon som helst analys av vad förslagets genomförande skulle innebära. Remissplanen, som jag har tagit del av, är omfattande, vilket också framgår av det svar som jag har erhållit. Emellertid nämns inte i den något gotländskt organ, och det har väckt en viss uppmärksamhet bland myndigheterna på ön och även en viss förstämning och oro, särskilt bland de musikaliskt engagerade. Varken länsstyrelse, landsting, stad, landskommuner eller samarbetsnämnd är sålunda anmodade att yttra sig. Skolöverstyrelsen skall ju yttra sig efter hörande av berörda länsskolnämnder men har inte anmodat länsskolnämnden på Gotland att avge något yttrande, trots att undervisningen starkt beröres eftersom flera av militärmusikerna är musiklärare i Visby. Sedan förslaget blev känt har flera av de nämnda organen gått i författning om att avlämna yttranden i enlighet med statsrådets uttalande i slutet av svaret, att »varje myndighet, organisation eller annan intressent som vill uttala sig om betänkandet kan skicka in särskilda yttranden utan formell remiss». Detta kommer att ske. Jag skulle bara här vilja uttala den förhoppningen, att dessa yttranden från Gotland när de behandlas i departementet kommer att tillmätas samma vikt och betydelse som övriga, anmo erhålla arbete under sommarferierna dade organs yttranden. Vidare vill jag redan nu som representant för gotlänningarna hoppas att ett för det gotländska musiklivet så olyckligt förslag som :konsertbyråutredningens «aldrig kommer att bli föremål för proposition. En kommitté med representanter för Musikaliska sällskapet på Gotland, Visby konsertförening, Visby musikskola samt det kyrkliga musiklivet har sammanställt en PM i denna fråga. Slutorden lyder: »Ett indragande av militärmusikkåren i Visby skulle medföra närmast förödande verkningar för det lokala musiklivet på Gotland. Ur allmän synpunkt skulle det vara särskilt olyckligt för Visby musikskola med dess hittills så gynnsamma utveckling. I övrigt skulle den långa raden av frivilliga musikaliska aktiviteter försvåras och utarmas. Allt detta kan endast i ringa mån kompenseras genom den föreslagna rikskonsertverksamheten.» Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga och vill vädja till ecklesiastikministern att fästa all möjlig vikt vid de gotländska synpunkterna när dessa läggs fram.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat, om jag anser några åtgärder, även avseende statliga myndigheter, möjliga och ändamålsenliga i syfte att underlätta för studerande ungdomar att erhålla arbete under sommarferierna. sig i stegrad utsträckning ut på arbetsmarknaden under ferierna. önskemålen om arbete är från flera synpunkter förtjänta av stor uppmärksamhet från samhällets sida. Arbetsförmedlingen har därför i ökad omfattning engagerat sig för att skaffa fram lämpliga feriearbeten. Ett intensivt arbete läggs varje år ner på att tillhandahålla praktikplatser åt studerande för vilka praktik är obligatorisk. Också när det gäller övriga sökande bedriver arbetsförmedlingen ett omfattande arbete för att tillgodose önskemålen. År 1966 inskrevs vid arbetsförmedlingen nära 142 000 skolungdomar och studerande som sökte arbete under ferierna. Av dessa behövde 12 700 praktik för sina fortsatta studier. Hela antalet förmedlade platser var samma år 76 300. Mer än 500 studerande bereddes praktik utomlands. Samtidigt tog vi emot 1250 utländska studerande för praktikarbete här i landet. För att möta den ökade tillströmningen av feriearbetssökande har arbetsförmedlingen sedan något år på försök tilllämpat en förenklad förmedlingsmetodik. fr.o.m. i år har försöksverksamheten vidgats till att avse flertalet huvudkontor och dessutom ett antal större avdelningskontor. Enligt vad jag har inhämtat räknar arbetsmarknadsstyrelsen med att vidtagna förenklingar skall medge att mer tid kan sättas av för ackvisition av arbete. Detta bör kunna leda till en effektivering av förmedlingsverksamheten för dem som söker arbete under ferierna. Bl. a. bör det bli möjligt att få fram ytterligare platser hos statliga myndigheter.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret, som väl är så uttömmande det är möjligt i nuvarande läge. Det framgår av svaret att läget egentligen är rätt prekärt, eftersom bara omkring hälften av den feriearbetssökande ungdomen kan beredas arbetstillfällen. Jag har för övrigt en hel rad siffror, som är inhämtade genom riksdagens upplysningstjänst, vilka visar svårigheterna i olika län. Läget är synnerligen prekärt, inte bara i norrlandslänen utan även i Göteborgs och Bohus län, Örebro län m.fl. Den fråga jag ställt är alltså berättigad och aktuell, framför allt därför att antalet skolungdomar som söker feriearbete stiger under det att arbetstillfällena i detta avseende tenderar att sjunka. I år räknar man med ännu större svårigheter än i fjol. Orsakerna är framför allt att söka i att arbetsmarknadsläget är kärvare, men även längre skolgång och ökade praktikkrav inom många yrkesoch utbildningsgrenar inverkar. Länsarbetsförmedlingarna anser att en särskild kampanj bland de privata företagarna inte skulle skapa fler tillfällen till feriearbeten, eftersom arbetsgivarna redan nu är synnerligen välvilligt inställda till denna fråga. I fjol kunde man exempelvis i Västerbottens län endast placera 1100 av 1900 sökande, och inom vårdsektorn hade man ungefär tre gånger så många sökande som arbetstillfällen. I Örebro län, för att ta ännu ett exempel, föreligger betydande svårigheter att ordna feriearbeten åt ungdomen. Där kunde man i fjol inte placera ens hälften av dem som sökte sådant arbete. I Stockholms stad och Stockholms län är det också svårt, och i mitt eget län — Västernorrland — föreligger stora svårigheter. Arbetsförmedlingen har infört ett nytt system för fördelning av feriearbete, vilket innebär att man i stället för att låta ungdomen köa för ett personligt besök tillhandahåller listor över lediga platser. Nu har man inte längre de möjligheter som förut stod till buds att räkna antalet feriearbetssökande. Man beräknar emellertid att antalet sökande är högre i år än det var i fjol. I sitt svar säger inrikesministern: »Studerande, som under ferierna söker industripraktik men som av arbetsförmedlingen inte kan anvisas sådan inom näringslivet, får — enligt beslut av Kungl. Maj:t — denna sommar sysselsättas på vakanta platser i yrkesutbildningskurser för arbetslösa m.fl.» Det är ett bra initiativ! Men hur många är det egentligen som kan få ett sådant arbete? På mig verkar det dock som man från regeringen ännu inte har det rätta greppet på denna fråga, som enligt inrikesministerns svar ändå är en stor fråga. Skulle man inte exempelvis i Norrland kunna använda ungdomar för skogsröjning och annat, varvid staten kunde bisträcka med en hjälpande hand? Kommunerna söker göra vad de har möjlighet till genom att anställa skolungdom till parkskötsel o. d. Jag skulle tro att denna fråga blir alltmer framträdande allteftersom fler ungdomar söker feriearbete. Därför bör de statliga myndigheterna se på denna fråga ännu allvarligare än vad som tidigare varit fallet. Ur den synpunkten vill jag hemställa att inrikesministern litet mera ingående utvecklade vad som sagts i svaret.
Herr talman! Jag vill gärna säga att de statliga myndigheterna ser verkligen mycket allvarligt på denna fråga. Den feriearbetande ungdomen har under några år varit en utomordentlig tillgång för vårt arbetsliv. Det är emellertid klart att tillgången på sådana arbeten följer konjunkturen. Det är ju två intressen som här gör sig gällande från ungdomens sida. Den ena gruppen av ungdomar är den som under ferierna vill skaffa sig inkomster. Den andra gruppen är den som för sin vidare utbildning behöver praktik och alltså har ett mera allvarligt intresse i detta sammanhang. Vad beträffar den senare gruppen, de tekniskt studerande, som önskar ett feriearbete, var antalet sådana ungdomar som sökte praktikarbete i fjol 12 661. 13 334 platser stod till förfogande. Alla kunde alltså placeras. I år är det fram t.o.m. mars 10072 tekniskt studerande som söker feriearbete för sommaren. Av dem har hittills 9 957 kunnat placeras, alltså nästan alla. Jag tycker att det trots allt är en glädjande redovisning som kan lämnas beträffande dem som oundgängligen med hänsyn till sina studier behöver den praktik vi här diskuterar. Emellertid är det några stycken som hittills inte kunnat placeras, och det är därför som vi har sagt, att vi också måste kunna på våra yrkesutbildningseller omskolningskurser placera in en del. Jag har besökt en sådan skola och sett unga nyutexaminerade ingenjörer som där får utföra ett praktiskt arbete, handledningsarbete o. s. v., vilket måste vara en mycket förnämlig tillgång vid deras strävanden att komma ut på arbetsmarknaden eller för deras fortsatta utbildning.
Herr talman! Jag uppskattar till fullo de ambitioner som inrikesministern har att skaffa praktikantarbete åt ungdomar som studerar. Emellertid är det ett faktum, att det är bara hälften av de ungdomar som söker arbete som kan placeras. Därför menar jag att frågan är av mycket stor vikt. Den är också av profylaktisk karaktär, eftersom den ungdom som söker arbete men inte får ferieanställningar kan hamna i gängbildningar och dylikt. även ur den synpunkten skulle det vara enbart bra, om de kunde få en sysselsättning, där de också tjänade de slantar de så väl behöver, och även kunde komma ut i praktiskt arbete, vilket naturligtvis också har sin stora betydelse.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat om jag vill utöka den nyligen tillsatta kommittén för utredning av bostadsoch serviceplaneringen med en representant för detaljhandeln. Som jag meddelade i ett svar på en fråga i denna kammare i förra veckan består kommittén av tio ledamöter och någon utvidgning planeras inte.
Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för svaret. Förra veckan ställde fru Kristensson en liknande fråga beträffande den nyligen tillsatta utredningen om service i bostadsområden, men då gällde det den parlamentariska representationen; i dag gäller det detaljhandelns representation. I direktiven redogörs för redan utfört utredningsarbete på detta område. Det framhålles bl.a. att bilismens expansion och koncentrationstendenserna inom detaljhandeln blivit starkare än vad den tidigare kommittén räknat med. Vidare uttalas i direktiven, att skäl talar för att en utredning får till uppgift att hålla kontakt med pågående undersökningar, sammanställa utredningsresultat och praktiska erfarenheter beträffande service i bostadsområden samt vid behov ta initiativ till kompletterande utredningar. Dessutom sägs att inriktning, lokalisering och dimensionering av kommersiella verksamheter prövas. Det förvånar mig och detaljhandelns folk och säkerligen också konsumenterna att inte en så viktig servicenäring som detaljhandeln fått ha en representant med i utredningen. Det inte bara förvånar mig, utan jag finner det otillfredsställande att en statlig kommitté med, såsom framgår av direktiven, utredningsuppgifter inte har en representant för en så väsentlig servicefunktion i samhället. Starka skäl talar enligt min mening för en utökning av kommittén.
Herr talman! Det är möjligt att flera grupper eller intressenter skulle kunna säga att de borde få vara med i detta arbete. Det går inte att ha en arbetsgrupp eller kommitté som är så stor att den omfattar alla intresseområden som kan komma i fråga. Detta svar lämnade jag i förra veckan, men jag tillade också, vilket herr Wennerfors kanske inte uppmärksammade, att det, även om man har en expertgrupp, kan bli nödvändigt att utöka denna med särskilda experter. Arbetsgruppen eller kommittén kommer själv att få begära en sådan utvidgning om den befinnes erforderlig, och vi räknar också med att sådan begäran kommer att göras.
Herr talman! I och för sig är det naturligtvis bra att särskild expertis kommer att tillkallas; detta finner jag självklart och naturligt när det gäller en sådan utredning. Utredningen har emellertid sådana uppgifter och en sådan inriktning att det hade varit mycket naturligt att detaljhandeln fått ha en representant med.

Herr talman! Herr Björk har frågat om jag finner de skyddsåtgärder tillräckliga som för närvarande praktiseras för att hindra att skadeinsekter och växtsjukdomar förs in i landet med importerade trädgårdsprodukter. Införseln till Sverige av trädgårdsprodukter kontrolleras av statens växtskyddsanstalt. Växtskyddsanstalten har personal placerad i olika gränsorter som genom inspektion av varan och bedömning av de sundhetscertifikat som kan ha utfärdats av exportlandet avgör om införsel skall få ske. Tillstånd till införsel lämnas inte om den beräknas medföra risker för spridning av farliga växtsjukdomar och = skadedjur = till svensk växtodling. Huvudregeln är att växter för vidare odling inspekteras särskilt noggrant. Den svenska gränsinspektionen motsvarar enligt min mening i dagens läge god internationell standard. Verksamheten är elastisk och anpassas till förändringar i fråga om förekomst av växtsjukdomar och skadedjur i de länder som vi handlar med.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det svar han lämnat. Vårt land har hittills varit förskonat från besvärande angrepp av skadeinsekter. Det fall jag tagit upp i min frå ga gäller koloradoskalbaggen, som nu påträffats här i landet. Det som nu hänt gör att det inte alls är säkert att vi när sommaren är till ända, kommer att kunna säga att vi varit förskonade från sådana här angrepp. Under de senaste dagarna har det från alltför många platser i vårt land rapporterats fynd av den fruktade insekten. Den har kommit till vårt land i samband med sallad som importerats från Ungern. Det är förbjudet att till vårt land införa växtpartier, i vilka det förekommer skadedjur. En garanti för att så inte sker är de av jordbruksministern omnämnda sundhetscertifikaten. Dessa innebär att växtskyddsmyndigheterna i exportlandet svarar för att varupartierna är fria från skadegörare och för att de svenska importbestämmelserna beaktas. Kontrollen av att dessa bestämmelser efterlevs sker genom inspektion av växtskyddsanstalten. På grund av de begränsade resurser som tydligen står till förfogande för denna verksamhet har man måst inskränka sig till stickprovskontroller,. I övrigt får man lita på de certifikat som utfärdats. Det som nu inträffat gör att man måste ifrågasätta om exportländernas certifikat utan vidare kan tas som en garanti för att varan inte är behäftad med sjukdomar eller innehåller skadeinsekter. Man måste även fråga sig om vi har ett på bästa sätt utformat försvar mot införsel av dylika skadegörare. Om den fruktade koloradoskalbaggen skulle få fotfäste i vårt land kommer det att medföra stora inkomstbortfall för många odlare — främst är det kanske färskpotatisodlingarna som nu är aktuella. Det skulle under alla förhållanden betyda att man fick lov att sätta in en dyrbar bekämpning med kemikalier mot skadegörarna. I pressen har gjorts gällande att det i importerad sallad funnits skalbaggar. Det är nödvändigt att man skärper sundhetskontrollen, så att denna kan tillgodose de krav vi ställer. Konsumtionen av frukt och grönsaker har i vårt land blivit allt större. Importen måste självfallet komplettera den inhemska produktionen under de tider av året då vår egen produktion är obefintlig eller liten. Just nu kan man säga att vi har en ganska god tillgång på svensk sallad. Den ökade importen av grönsaker och bär ställer emellertid större krav på växtskyddsverksamheten och även på kontrollen av växtalster. De livsmedel som förs in i vårt land skall vara garanterat fria från hos oss ej tolererade skadedjur och sjukdomar på växterna samt från skadliga rester av bekämpningsmedel. Efter vad som hänt de senaste dagarna har man all anledning att fråga sig, om importen av grönsaker i verkligheten sker i enlighet med bestämmelserna. Att kontrollen upprätthålles är inte bara ett odlarintresse, utan det är framför allt ett konsumentoch folkhälsointresse.

Herr talman! När jag i pressen uppmärksammade vad som hänt i detta fall tänkte jag ställa en fråga av samma innebörd som herr Björks. När jag fick veta att herr Björk redan hade framställt sin fråga, ansåg jag det vara onödigt att även jag ställde en fråga, och jag beslöt att i stället gå den här vägen. Jag är helt överens med herr Björk om att vi har ett mycket stort intresse av att det finns kontroll. Vi vet allesammans — eller borde veta — att om koloradoskalbaggen skulle komma in i vårt land, så skulle vi ställas inför problem, vilkas omfattning vi har mycket svårt att föreställa oss. I de länder där denna parasit finns har man mycket stora besvär. Vi har hittills varit förskonade, därför att vi varit mycket noggranna och bekämpat alla sådana parasiter från början. Jag anser i likhet med herr Björk att denna kontroll inte endast är ett producentintresse utan i lika hög grad ett konsumentintresse. Jag har åtskilliga gånger från denna talarstol framfört uppfattningen att det gäller för oss här i Sverige att få fram kvalitetsprodukter på trädgårdsnäringens område. Vi har också under senare år försökt att använda »mildare» sprutmedel, om jag får använda det uttrycket, men införs sådan ohyra som koloradoskalbaggen, så kommer vi nog att ställas inför problem som vi kanske inte är kapabla att lösa. Man kan inte undgå att få den uppfattningen att andra länder inte är så noga med vad de skickar i väg. Därför måste fortsatt uppmärksamhet ägnas dessa problem. Jag vill erinra kammarens ledamöter om att vi för några år sedan blev utsatta för en dumpingimport av vindruvor; de var oerhört prisbilliga och konsumenterna var så nöjda och belåtna med dessa billiga vindruvor ända till den dag då man måste skicka tillbaka åtskilliga tiotal järnvägsvagnar därför att vindruvornas kvalitet var så låg att de inte ansågs motsvara konsumentkraven i Sverige. Jag ber att få tacka för det svar som jordbruksministern lämnat herr Björk. Jag tycker att det var bra och uppmanar honom att fortsätta att med skärpt uppmärksamhet följa frågan. Till sist tackar jag också herr talmannen och kammarens ledamöter för att jag fick tillstånd att yttra mig i frågan.
Herr talman! Redan det förhållandet att upptäckten av ett par skadeinsekter har förorsakat stor publicitet och väckt stor uppmärksamhet visar ju att vi i detta land har mycket stränga krav. Det är klart att iakttagelser som görs också kommer att påverka växtskyddsanstaltens handlande framöver. Men jag vill framhålla att det är nästan omöjligt att gardera sig mot införsel av skadeinsekter. Om man skall slippa dem eller inte beror mycket på hur exportlandet respekterar de skyldigheter som följer med ett certifikat. Skulle man i något fall upptäcka att det brister på den punkten och att pålitligheten inte är så stor, så har man naturligtvis anledning att göra en strängare bedömning av importen från det landet. Jag tror inte att man behöver känna någon oro inför det som har inträffat. Det finns vissa andra faktorer som gör att denna skadeinsekt inte utgör ett lika allvarligt hot i vårt land som den gör söderöver. Men jag menar att vi ändå skall vara försiktiga. För att kunna genomföra en fullständig kontroll med folk som vid gränsen plockar igenom t.ex. salladshuvudena skulle vi emellertid bli tvungna att anställa så många kontrollanter att den proceduren bleve alldeles för dyrbar. Det måste ske en avvägning mellan intresset av en så fri handel som möjligt — det är ett konsumentintresse — och intresset att skydda vår odling och naturligtvis också våra konsumenter mot risker av import av olämpligt slag.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för vad han sade nu sist beträffande eventuella åtgärder. Jag är också tacksam för beskedet att frågan följs med uppmärksamhet. Jag är medveten om att växtskyddsanstalten gör ett duktigt och påpassligt arbete. Vad jag har velat fästa uppmärksamheten på är att vi fått en alltmer ökad import av trädgårdsprodukter, och det gör att arbetsbördan väl ibland måste bli alltför betungande för växtskyddsanstalten.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat om jag uppmärksammat den stora eftersläpning som föreligger beträffande lantbruksnämndernas behandling av ärenden rörande förrättningar avseende inre rationalisering såsom dikning, vattenavledning och invallning samt täckdikning och om jag i så fall är beredd vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en snabbare handläggning av ärendena. Lantbruksnämndernas verksamhet med projektering av dikning, vattenavledning och invallning har minskat avsevärt i omfattning under senare år, men den areal som årligen projekterats för täckdikning har ökat. Ärendebalansen för landet som helhet har minskat betydligt. I Malmöhus län har däremot liksom i vissa andra jordbrukslän efterfrågan på projektering av täckdikning under senare tid ökat kraftigt. För att möta denna ökade efterfrågan prövar lantbruksorganisationen möjligheterna att tillämpa en snabbare projekteringsteknik. Vidare har skett en viss utökning av personalen för projekteringsverksamheten i berörda län. Enligt vad jag inhämtat har lantbruksstyrelsen även för avsikt att i görligaste mån omfördela tillgänglig personal med hänsyn till anspråken i olika län.